Fru talman! Så här inför gryningen av en ny dag skall jag fatta mig mycket kort. Betänkandet behandlar propositionen 167, i vilken föreslås ändringar av sammansättningen och utseendet beträffande försäkringskassas styrelse. De nya styrelserna skall bestå av ordförande och vice ordförande som skall utses av regeringen och fyra ledamöter som skall utses av landsting eller kommunfullmäktige där det inte finns landsting — i Stockholm skall det vara sex ledamöter — samt två personalrepresentanter som skall utses av regeringen, dock på förslag av arbetstagarorganisation. Vi moderater anser att de två personalrepresentanterna skall utses av den lokala personalorganisationen i varje kassa, detta så mycket mer som de enligt vad vi kan förstå skall få mycket begränsade funktioner i de nya styrelserna. Vårt förslag ligger helt i linje med LO:s, TCO:s och Försäkringsanställdas förbunds uppfattning. Vi tycker oss sålunda stå på ganska fast grund när vi yrkar bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet.
Fru talman! Jag skall försöka fatta mig lika kort som herr Ringaby. Vi är helt eniga beträffande detta betänkande utom på en enda punkt, nämligen på vilket sätt personalrepresentanterna skall utses. Utskottet har haft att behandla en motion som följs upp i en reservation av moderaterna i utskottet. Majoriteten avstyrker motionsyrkandet, eftersom vi tycker att det inte finns någon anledning att ändra departementschefens förslag, som innebär att samma regler skall gälla vid utseende av personalrepresentanterna i försäkringskassornas styrelser som gäller i fråga om personalföreträdare i statliga myndigheters ledning. Jag håller med herr Ringaby om att de fackliga organisationerna bör ha ett avgörande inflytande när det gäller att utse sina representanter i styrelserna, men jag är övertygad om att det kommer de också att få. Departementschefen har nämligen sagt i propositionen att de skall ha ett avgörande inflytande och att huvudregeln bör vara att som kandidat skall föreslås någon som är anställd vid myndigheten. Jag tror därför att både herr Ringaby och personalorganisationerna kan känna sig lugna på den här punkten. Herr Ringaby säger att han har Försäkringsanställdas förbund bakom sig. Jag är inte riktigt säker på det. När förbundet hade att ta ställning i sitt remissyttrande gällde det ett förslag om att riksförsäkringsverket skulle utse personalrepresentanterna, och det tyckte inte personalorganisationerna om. Men efter vad jag har inhämtat känner de sig inte oroliga över att regeringen formellt skall utse personalrepresentanterna, eftersom detta skall ske på förslag av arbetstagarorganisationerna. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är ledsen, herr Fredriksson, men något avgörande inflytande i styrelserna tror jag inte att personalrepresentanterna kommer att få; det blir nog, efter vad jag kunnat utläsa ur propositionen, begränsat i huvudsak till personalfrågor. Men det är egentligen inte det frågan gäller, utan den gäller sättet att utse dessa ledamöter. Dessa styrelser bör nog inte jämföras med andra styrelser, utan jag tycker att man skall utnyttja den lokala fackliga organisationens personkännedom och låta denna direkt utse dessa ledamöter, precis så som de anställdas organisation önskar.
Fru talman! Jag har inte yttrat mig om personalrepresentanternas inflytande i styrelserna. Vad jag sade var att organisationerna kommer att få det avgörande inflytandet när det gäller att utse de egna representanterna. Herr Ringaby och jag har olika uppfattningar på den här punkten, och vi kan väl inte bli eniga. Jag tror emellertid att min och utskottets uppfattning i lika hög grad som herr Ringabys sammanfaller med personalorganisationens.
Fru talman!

2. hos regeringen hemställa om förslag angående särskild medelstilldelning till kommunerna för denna verksamhet.

Fru talman! I propositionen 145 som handlar om fria läromedel sägs bl.a. att elev skall såsom gåva få centrala läromedel i den utsträckning som krävs för en allmän överblick av det huvudsakliga innehållet i lärokursen.

Då det enligt propositionen skall åvila skolstyrelsen att avgöra om läromedel skall tillhandahållas eleverna såsom gåva eller lån, kommer resultatet med största sannolikhet att bli att tilldelandet av läromedel såsom gåva kommer att växla i hög grad från kommun till kommun. Synen på vilka och hur många läromedel i en kurs som skall anses nödvändiga för att eleven skall få en allmän överblick av det huvudsakliga innehållet i lärokursen kan bli beroende av kommunens ekonomiska möjligheter. Målet för alla kommuners strävan skall enligt propositionen vara att såsom gåva ge centrala läromedel i den utsträckning som krävs för en allmän överblick av det huvudsakliga innehållet i lärokursen. Men bedömningen av hur många läromedel som skall ges och i vilken omfattning det skall ske åvilar helt kommunerna. Det ligger då nära till hands att misstänka att i kärva kommunalekonomiska lägen eleven i den fattiga kommunen blir missgynnad i detta avseende jämfört med eleven i den rika kommunen, eftersom kommunen i detta fall kan förmodas göra andra prioriteringar. Det vore från rättvisesynpunkt bäst om kostnaden för gåvoläromedel bestreds av statliga medel. I motionen 1994 har vpk pekat på de nackdelar som följer av en alltför lös precisering av antalet gåvoläromedel. Elever skall oavsett bostadsort i landet vara tillförsäkrade samma standard när det gäller att såsom gåva få läromedel. Enligt vpk:s mening måste ett statligt stöd utgå för denna verksamhet, eftersom det för en kommun med begränsade ekonomiska möjligheter kan vara förenat med svårigheter att tillhandahålla eleverna erforderligt antal centrala läromedel. Utskottet avstyrker motionen i denna del genom att hänvisa till utredningen om skolan, staten och kommunerna, som behandlar kommunalekonomiska frågor. Men vpk menar att kommunerna alldeles oavsett vad denna utredning kommer fram till måste få ekonomiskt stöd i denna fråga och att statliga medel bör utgå. Kungl Maj:t bör därför återkomma till riksdagen med förslag om ett särskilt statsbidrag för kostnader i samband med läromedel. Med det sagda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 39.

Fru talman! Som framgår av såväl propositionen 145 som utbildningsutskottets betänkande nr 39 har frågan om fria läromedel i grundskolan varit föremål för riksdagens behandling under de senaste tre åren. Nya bestämmelser om fria läromedel skulle egentligen ha trätt i kraft vid innevarande budgetårs början, men årets vårriksdag beslöt att de gamla bestämmelserna även skulle gälla detta budgetår. Utbildningsutskottet förutsatte emellertid att om de nya reglerna avvek från 1973 års riksdagsbeslut, skulle dessa regler underställas riksdagen. Detta har nu skett i och med denna proposition, vari också föreslås att de nya bestämmelserna skall träda i kraft först den 1 juli 1976 med hänsyn till kommunernas ekonomiska planering. Vad gäller principerna är utskottet enhälligt i sitt yrkande om bifall till propositionen.

På en punkt föreligger det emellertid en reservation. Fru Lantz har reserverat sig till förmån för förslaget i den nämnda motionens punkt 2, och hon har alldeles nyss redogjort för reservationen, där det föreslås att staten skall betala kostnaderna för dessa centrala läromedel. Utskottsmajoriteten erinrar för sin del om att de tidigare statsbidragen för detta ändamål år 1957 ersattes med högre statsbidrag till lärarlönerna. Något nytt specialdestinerat statsbidrag vill inte utskottet förorda. Svenska kommunförbundet har i sitt remissyttrande inte heller föreslagit något sådant. Till detta kommer det som fru Lantz nyss erinrade om, nämligen att frågan om statsbidrag till kommunernas kostnader för skolväsendet nu behandlas i utredningen om skolan, staten och kommunerna. Utskottsmajoriteten finner all anledning ati invänta resultatet av denna utredning innan riksdagen tar ställning till eventuellt nya regler för dessa bidrag.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

Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att jag borde be om ursäkt dels för att jag kommer upp så här sent, dels för att jag tar till orda i en fråga där det inte finns någon reservation.

Jag har inget annat yrkande än utskottets, men jag vill ändå gärna uppehålla mig ett ögonblick vid hur fiskarna ser på den här saken. Motivet för oljelagringsavgiften är att man skall lagra olja för att i händelse av ofred denna olja skall användas i vederbörande näring, i detta fall fisket. Fiskarna har alltid ansett det som en orättvisa därför att de menar att de Nordsjögående båtarna ändå icke kan användas till fiske på svenskt vatten i händelse av avspärrning. Men den kanske mest vägande argumenteringen från yrkesfiskarna mot oljelagringsavgiften är att det finns en passus i bestämmelserna som säger att fartyg som används i utrikestrafik skall vara befriat från avgiften. Trots att detta står så klart och tydligt angivet har ändå inte yrkesfiskarna blivit befriade. Det har känts konstigt för dem som legat ute på Nordsjön, hundratals sjömil från hemorten, tillsammans med andra sjöfarande att tänka på att de kamrater som de passerar ute på sjön på andra typer av fartyg är befriade från oljelagringsavgiften medan fiskaren måste betala den. Fiskarna har haft svårt att förstå och kan icke fatta varför de skall buntas ihop med exempelvis traktorförare på landbacken. Inget ont sagt om den hedervärda yrkeskåren, men nog känner en fiskare ute på Nordsjön, kanske borta vid engelska kusten eller någon annanstans, sig mer besläktad med dem som är ute på andra fartyg av olika typer än de känner släktskapen med traktorföraren på Västgötaslätten, det får man kanske förstå. Jag vill som sagt uttrycka min glädje över att man nu börjar få rätsida på denna fråga, och jag önskar att de som arbetar med den tar ad notam vad utskottet har sagt. Jag önskar en god fortsättning med frågan för framtiden.

Herr talman! Herr Siegbahn har frågat mig varför Sveriges regering inte röstade mot den FN-resolution i Palestinafrågan i vilken Israel, en av parterna, inte ens nämndes. Vidare har han ställt frågan varför Sverige inte röstade mot den resolution i vilken PLO gavs ställning som permanent observatör i FN. Herr Lindahl i Hamburgsund har ställt två frågor av samma innehåll som de nu nämnda. Kammaren har nyligen fört en lång och ingående debatt om Palestinafrågan och PLO:s ställning. Där redovisades regeringens inställning i dessa båda ämnen och det finns därför inte anledning för mig att i detalj upprepa innehållet i denna. Som kommentar till våra röstningar i FN kan följande sägas. Sverige kunde godtaga det övervägande flertalet av paragraferna i den FN-resolution, som behandlade palestinaarabernas rättigheter. I resolutionen saknades dock en uttrycklig hänvisning till staten Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Då Sverige anser ett erkännande av denna Israels rätt utgöra en nödvändig del av varje fredlig uppgörelse i Mellersta Östern, fann vi det omöjligt att rösta för resolutionen. En nejröst kunde å andra sidan skapa intrycket att vi inte vill erkänna palestinaarabernas rättigheter. Flertalet stater i Västeuropa bedömde situationen på samma sätt. Endast ett litet antal länder röstade mot resolutionsförslaget. Sverige har tidigare röstat för att PLO skall få ställning som observatör vid möten med olika FN-organ. Den FN-resolution i vilken PLO gavs ställning som permanent observatör i FN innebar, att organisationen skulle beviljas en förmån, som hittills endast tillerkänts suveräna stater och mellanstatliga organisationer. Sverige fann det därför omöjligt att rösta för resolutionen. Med hänsyn till våra tidigare röstningar i fråga om ob servatörskap för PLO i andra FN-organ och till att vi önskar se PLO medverka i konstruktivt internationellt arbete ansåg vi det vara riktigast att avstå.

Herr talman! Jag ber för min del att få tacka utrikesministern för svaret på de frågor som herr Lindahl i Hamburgsund och jag har framställt. Jag är emellertid inte riktigt överens med utrikesministern om att vi vid den debatt som vi hade för några veckor sedan fick fullt klart för oss hur regeringen skulle rösta. Herr Romanus ställde — jag tror det var tre gånger — frågan till statsministern om man nu inte skulle rösta för avslag på den resolution som förelåg i FN, men han fick aldrig något svar på det. Jag och kanske en del andra hyste den förhoppningen att regeringen just mot bakgrund av den debatt som vi hade skulle säga nej till Palestinaresolutionen. Utrikesministern säger nu att skälet till att man avstod från att rösta var att det i resolutionen inte sades något om Israels rättigheter. Det tycker jag emellertid inte är tillräckligt. Det har ju tagits resolutioner av denna typ under åratal, men då har situationen varit en annan. Då har 10-20 länder röstat för, 10-20 har röstat emot och kanske 70-80 stater har avstått. Det har därmed varit ganska klart att här inte fanns majoritetsstöd för en uppfattning. Nu har situationen totalt förändrats. Nu är det ett stort antal följsamma stater som inför oljebekymmer och i hopp om lån eller gåvor villigt och respektfullt röstar som arabländerna vill. Man har alltså som sagt kommit in i en helt annan situation, och då är det mycket allvarligare hur man ställer sig. Det hade därför varit naturligt att vi, eftersom resolutionen på en väsentlig punkt inte tillfredställde kravet på ett balanserat uttalande, hade röstat nej. Dessutom innehåller resolutionen nya saker som är helt felaktiga. Det talas t.ex. om att palestinierna har en oförytterlig rättighet att återvända till sina hem och att FN begär att de skall göra så. Det är någonting helt nytt. Det fanns en resolution från december 1948 — tror jag — där det hette att palestinierna antingen kunde få kompensation för förlorad egendom eller kunde återvända till sitt hemland om de var beredda att leva i fred med israelserna. I samma resolution fanns ett uttalande om att hela operationen förutsatte att araberna var beredda att inleda förhandlingar om fred. Dessa uttalanden har man under årens lopp glömt bort. Dessutom har det tidigare aldrig förekommit något viljeuttalande från FN om vilken väg som skulle väljas. Jag vill bara säga ytterligare en sak: det är viktigt att man försöker ge något aktivt bidrag till freden. Ett sådant vore att man röstade nej, och förklarade varför man av principskäl gjorde det, på alla sådana här resolutioner som inte är balanserade. Detta har regeringen exempelvis gjort beträffande Sydafrikaresolutionen där man röstade nej i apart heidfrågan med hänvisning till att resolutionen också innehöll ett uttalande riktat mot Israel.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågorna. Jag måste säga att jag blev mycket besviken och bestört när jag i nyheterna fick höra hur Sverige röstat beträffande den här resolutionen i FN. Det var ingenting som vi visste — den debatten som hade förts här i riksdagen hade regeringen nogsamt avstått från att tala om hur man egentligen tänkte rösta. Så kommer då detta: man avstår. Man avstår från att rösta mot en resolution som från många synpunkter inte kan betraktas annat än som en krigsresolution. I resolutionen hävdas i andra punkten palestiniernas rätt att återvända till sina hem och sin egendom. När man vet vad PLO i praktiken menar med detta förstår man att det inte är någonting annat än ett krav på Israels utplånande. Men resolutionen är litet försiktigt och luddigt formulerad, och regeringen vågade inte rösta emot. Man röstade inte emot en resolution där inte Israels rättigheter tas upp och försvaras! Israel glöms bort, det finns nästan inte! Herr talman det är djupt beklämmande att den svenska regeringen har handlat som den har gjort. Vi har i dag sett hur en av PLO:s medlemsorganisationer uppfattar att man skall uppträda: handgranater i en fullsatt biolokal. Man kanske kan ställa frågan varför regeringen handlade som den gjorde vid behandlingen av denna krigsresolution. Tyvärr, herr talman, är det mycket lätt att få misstanken att oljan kan ha någonting med det hela att göra. Det är ytterst beklämmande att regeringen har uppträtt som den gjort. Jag hoppas att detta var ett misstag och att vi skall få se en förbättring i fortsättningen, t.ex. att den svenska regeringen kan vara beredd att hjälpa Israel — om det nu utesluts från arbetet i UNESCO — att få plats inom den svenska delegationen.
Herr talman! Talet om att vi inte vågar rösta på ett visst sätt bemötte vi i debatten här den 22 november. Ställningstagandet till hur vi skulle rösta kom efter den diskussionen, eftersom det när den pågick fördes förhandlingar mellan en rad stater om hur man skulle ta ställning till resolutionen. Den som noga läser statsministerns interpellationssvar av den 22 november kan få helt klart för sig att ett nej till resolutionen icke skulle ha svarat mot den ställning i Mellerstaösternfrågan och i förhållande till PLO som regeringen framförde i interpellationssvaret. Ett nej skulle icke ha motsvarat vår uppfattning. Däremot var det helt klart, som jag sagt i mitt svar i dag, att det var omöjligt att stödja resolutionen. Under sådana förhållanden var det naturligt att vi tillsammans med praktiskt taget alla andra länder i västvärlden avstod från att rösta.

Herr talman! Utrikesministern har berövat mig halva min taletid genom att besvara båda mina enkla frågor på en gång. Därför riskerar jag att då och då få höra talmannens klubba under denna debatt. Man hade kunnat vidta en mycket enkel åtgärd, om man verkligen ville lämna ett positivt bidrag i linje med den svenska s.k. aktiva utrikespolitiken, nämligen att lägga fram en egen resolution eller ett resolutionstillägg, där Israels rätt att existera infördes. Då hade man haft ett alibi. Det hade kunnat konstateras att vi ville ha en resolution som ger en allsidig belysning. Jag vill till utrikesministern ställa frågan: Vore det inte lämpligt att man aktivt försökte föra fram ett resolutionsförslag och förklarade att vi, om resolutionsförslag innehåller meningar av den typ som vi tidigare röstat nej till, t.ex. i apartheidfrågan, och som från principiell synpunkt icke är acceptabla för Sverige, i framtiden alltid kommer att rösta nej till dessa? I vad gäller PLO framförs i resolutionen som första punkt en hänvisning till FN:s universalitet. Det betyder med andra ord att FN har sagt att PLO nu är representant för en stat. Universaliteten i FN-stadgan syftar ju på att alla stater skall vara med. Det här är ett ganska märkligt förhållande. Jag vet inte om det gjorts någon röstförklaring från svenskt håll, men detta är såvitt jag förstår nog för att vi skulle rösta nej till en sådan resolution. Jag vill slutligen ställa en fråga med anledning av att jag i tidningar sett uppgifter om att PLO känner sig oerhört uppmuntrad av framgångarna i vad avser både PLO:s yttranderätt och denna mycket speciella resolution. PLO har sänt en delegation till Sverige och hoppas få etablera sig här. Kommer dessa personer av UD att ges ställning som något slags interlokutörer eller kommer de att vara här helt i egenskap av privatpersoner?

Herr talman! Jag har verkligen den förhoppningen att regeringens röstande inte helt motsvarar regeringens åsikt i Palestinafrågan. Är det verkligen regeringens åsikt att som det står i resolutionen — visserligen väl inlindat men helt klart, om man vet vad arabstaterna och PLO menar i dessa frågor — staten Israel skall upphöra? Det tror jag inte, och statsrådet har just sagt att man inte kunde rösta för resolutionen. Men man måste ju rösta mot en resolution som innehåller sådana krav. Om man i det här läget inte röstar mot varje resolution där Israel inte är nämnt och där inte också Israels rättigheter är upptagna, blir det ingen balans i ställningstagandet. Det är svårt att betrakta denna resolution som något annat än en krigsresolution. Frågan kvarstår egentligen i all sin enkelhet: Varför röstade man inte mot resolutionen?
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund polemiserar som om vi hade röstat för resolutionen. Men vi har inte gjort det utan tillsammans med nästan hela västvärlden i övrigt avstått från att rösta. De flesta paragraferna i resolutionen stämmer överens med den uppfattning som omfattas både av Sveriges regering och av det övervägande antalet deltagare i debatten här i kammaren den 22 november. Men eftersom man icke nämnde Israel och slog fast dess rätt till säkra, erkända gränser, kunde vi icke rösta för resolutionen. Att i det läget tillägga en paragraf om att Israels gränser skulle erkännas skulle, såsom majoriteten i FN var sammansatt, ha varit meningslöst. Då hade man bara fått en negativ notering i debatten. Alla försök från svenskt och från annat håll att ändra resolutionen var fåfänga, och det var i det läget som vi kom överens med ganska många stater om att avstå från att rösta.
Herr talman! Det är riktigt att avstående inte är ett stöd, men det är ett halvt stöd. Jag vill inte ursäkta några andra länder som har röstat på samma sätt, men ju fler stater som avstår, desto färre blir det som röstar nej, och därigenom får alla sådana här resolutioner möjlighet att gå igenom. Avstående blir alltså ett halvt stöd för en resolution. Det är givetvis möjligt att vi inte hade fått igenom ett tilläggsförslag till resolutionen, men om vi visar att vi alltid kommer att lägga fram tilläggsförslag eller förslag som ger balans åt resolutioner, kommer det så småningom att respekteras; man vet att man har att räkna med detta. Då ger vi ett aktivt bidrag till freden. Även om vi inte första eller andra gången har framgång med våra förslag blir det i alla fall en tendens som visar efter vilka linjer lösningar på olika problem måste sökas.
Herr talman! Utrikesminister Andersson säger: Vi röstade ju inte för resolutionen. Vi lade ner vår röst, och det är inget ordentligt stöd. Jag anser att det här var en så oacceptabel resolution att Sverige borde ha röstat emot den. Varför man inte gjorde detta kan vi ju diskutera, men jag skall inte dra upp den diskussionen här, för det skulle föra litet väl långt. Jag vill emellertid hänvisa till utrikesministerns partikamrat och kollega i England, som har en rätt klar uppfattning om vad saken gäller. Han anser att den utpressningssituation som Västeuropas stater befinner sig i i förhållande till vissa arabländer när det gäller oljan är en ganska tydlig orsak. Det är också betecknande att Norge röstade emot.
Herr talman! Det är alldeles omöjligt att inom ramen för enminutsrepliker klara ut den här frågan. Några av oss var den 22 november oeniga framför allt om PLO:s ställning. Debatten visar att vi fortfarande är oeniga, och diskussionen om detta kommer vi att fortsätta under de närmaste åren.
Herr talman! Fru Birgitta Dahl har frågat mig om jag mot bakgrund av pressuppgifter rörande handläggningen vid beskickningen i Gaborone vill redovisa vilka regler som gäller beträffande svenska ambassaders åtgärder till stöd för politiska flyktingar. Som svar vill jag framhålla följande. Vad först gäller flyktingar eller statslösa som är bosatta i Sverige gäller för våra utlandsmyndigheter den instruktionen att sådana personer skall erhålla samma bistånd som om de vore svenska medborgare. Vad avser flyktingar som inte är bosatta i Sverige kan först rent allmänt sägas att varje person som i ett seriöst ärende uppsöker en svensk utlandsmyndighet får tillfälle till samtal med en ansvarig tjänsteman. Om en flykting vid sådant besök begär att få tillstånd att resa till och vistas i Sverige förses han eller hon med informationer om reglerna för invandring till vårt land. Ansökan tas emot av utlandsmyndigheten och översändes till invandrarverket, som är den handläggande instansen i sådana ärenden. För politiska flyktingar som ansöker om s.k. diplomatisk asyl på svensk ambassad gäller särskilda bestämmelser. Vad särskilt gäller beskickningen i Gaborone har vår chargé d”affaires där, ambassadrådet Ringborg, upplyst att varken hon eller någon bland hennes personal någonsin vägrat ta emot en flykting som besökt ambassaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som var klargörande både principiellt och när det gäller den fråga som har aktualiserats i pressen. Sverige har fört en flyktingpolitik som innebär att vi ger skydd åt dem som förföljs för sina åsikters skull. Vi har också beträffande Sydafrika starkt fördömt apartheidpolitiken och på olika sätt försökt stödja dem som drabbats av den. Botswana är ett land, varigenom en strid ström av flyktingar går. Det är naturligtvis oerhört viktigt att de svenska myndigheter som finns där ger flyktingarna den hjälp som de bör få. Nr 142 Mot denna bakgrund framstod det som utomordentligt allvarligt när Torsdagen den det i svensk press uppgavs: ”Svensk ambassad i Afrika vägrar ta emot 12 december 1974 politiska flyktingar”. Vidare skulle den ansvariga tjänstemannen ha sagt: LL ”Det är en princip jag har att inte ta emot politiska flyktingar.” Ang. uttalande om Jag betraktade dessa uppgifter såsom mycket allvarliga och jag hade = statliga bidrag till också svårt att sätta tro till dem. Det har framgått att utrikesdepartementet — Portugal har undersökt detta fall mycket noggrant. Jag är mycket glad över att det har kunnat klargöras dels vilka principer som gäller, dels att dessa allvarliga beskyllningar inte var befogade. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han på något sätt vid sina undersökningar har fått kännedom om hur dessa missförstånd har kunnat uppstå. Mycket tyder på att ett missförstånd ligger bakom tidningsuppgifterna.
Herr talman! Jag kan inte förklara hur missförståndet har uppstått. Men jag är övertygad om att det är fråga om ett missförstånd. Det har också ambassadrådet Ringborg mycket bestämt framhållit i telefon och brev. Den som känner ambassadrådet Ringborg inser att så måste vara fallet. Det är numera helt klarlagt att ambassaden aldrig har avvisat någon som velat ta kontakt för att eventuellt komma till Sverige. Det är för mig det väsentligaste.
Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka utrikesministern för svaret, även om det väl inte givit full klarhet i hur detta rykte uppstått. Jag upprepar att jag är mycket glad över att principerna har slagits fast och att det klargjorts att den svenska beskickningen i Gaborone inte har uppträtt på ett sätt som enligt min och många andras mening skulle ha framstått såsom utomordentligt upprörande. Jag är glad över att den tjänsteman det gäller har kunnat fritas från beskyllningarna.
Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig: Hur stämmer uppgifterna om att statsministern besökte Portugal som ordförande i SAP med av statsministern samtidigt gjorda uttalanden, vilka uppfattats som innebärande utfästelser om kommande svenska statliga bidrag till valrörelsen i Portugal? I Portugal har som bekant en extrem högerdiktatur störtats. Man förbereder nu fria demokratiska val. I samband med att jag som företrädare för det socialdemokratiska partiet besökte Portugal sammanträffade jag med Portugals president, Portugals premiärminister och utrikesminister samt andra ledamöter av regeringen. Därvid tog man upp möjligheten av leveranser av papper från de nordiska länderna för att trygga genomförandet av de fria valen. Jag utfäste mig att i positiv anda ta upp denna fråga i den svenska regeringen.

Herr talman! Låt mig först tacka för svaret. Sedan må det tillåtas en reflexion i samband med frågan. Man kunde nästan tro att underverkens tid inte är förbi, när i början av året den portugisiska diktaturen försvann och grunden lades — man får väl åtminstone hoppas det — för vad som kan bli en utveckling i riktning mot folkstyrelse och demokrati. Så till frågan. Statsministern bekräftar i sitt svar att han var i Portugal såsom representant för det socialdemokratiska partiet men att han samtidigt sammanträffade — i och för sig helt naturligt — med representanter för den portugisiska statsmakten. Han förklarade också att han utfäste sig att låta den svenska regeringen positivt pröva ett förslag om pappersleveranser till Portugal inför valrörelsen nästkommande vår. Om en person har två ställningar, säger man ibland att han kan bära två hattar, en hatt i den ena ställningen och en hatt i den andra ställningen. Statsministern har här försökt sig på konststycket att bära två hattar samtidigt. Dels har han uppträtt som partiordförande, dels har han tydligen uppträtt som regeringschef. Anser statsministern att det är lyckat? Anser inte statsministern att det medför risker för missuppfattningar och för sammanblandning av eft parti med regeringsmakten i Sverige?
Herr talman! Det faktum att jag besökte Portugal bärande en hatt kan ju inte medföra att jag skulle kunna hemlighålla att jag desslikes har en annan hatt i andra sammanhang, i varje fall inte för mina värdar. Detsamma gällde den norske utrikesministern som var med på resan och som lämnade samma utfästelse för sin del. Men vi gjorde den formella distinktionen att vi självfallet begagnade tillfället att med den portugisiska regeringen diskutera hela situationen och Portugals stora hjälpbehov men att några beslut och definitiva utfästelser inte kunde bli aktuella förrän våra regeringar haft tillfälle att pröva frågan och vi fått diskutera den på nordisk bas. Det tycker jag var i den här situationen det enda rimliga sätt på vilket man kunde lösa det av herr Hernelius berörda hattproblemet. Jag vill inte underlåta att understryka att det i alla länder pågår överväganden om hur man skall kunna bistå den nya regimen i Portugal att befästa demokratin och förstärka den portugisiska ekonomin.

Herr talman! Jag delar statsministerns mening att det väsentliga i sammanhanget är hjälpen åt den som vi hoppas spirande portugisiska demokratin, men det hindrar inte att man bör vara angelägen om att iaktta skillnaden emellan att agera som statsminister och att agera som partiordförande. Herr Palme försökte faktiskt bära två hattar samtidigt, och det är detta vi har reagerat emot. Samma reagens har förekommit i Norge mot herr Frydenlunds samtidiga deltagande. Jag tycker att det är oerhört angeläget att man söker undvika varje sammanblandning mellan partifunktion och funktionen som regeringschef. Jag vill till statsministern ställa frågan: Delar statsministern min uppfattning i det avseendet?
Herr talman! Självfallet gör jag det, men herr Hernelius har inte kunnat kritisera det sätt på vilket jag och den norske utrikesministern uppträdde i Portugal. Han kan inte stå här och säga att vi borde ha vägrat att med den portugisiske presidenten, premiärministern och utrikesministern diskutera frågan om Portugals ekonomi och möjligheten av ett eventuellt svenskt bistånd. De principer som herr Hernelius anför har jag ingenting emot, och jag iakttar dem så gott det i varje särskilt läge är möjligt. Men eftersom herr Hernelius inte på någon punkt kan kritisera det sätt på vilket vi i Portugal företrädde demokratins och de nordiska ländernas intressen blir hans principdeklarationer nog så allmänna.
Herr talman! Det är just sammanblandningen av den ena och den andra funktionen som är det betänksamma, och när man sammanblandar ett besök som partichef med utfästelser eller vad som uppfattas som utfästelser för den svenska regeringens räkning i fråga om den kommande valrörelsen i Portugal då blir missuppfattningar mycket naturliga. Sådana missuppfattningar uppstod ju också. Hur svårt det är att skilja de båda funktionerna åt visade ju också de tumultartade händelser som utspelades vid herr Palmes ankomst, då två olika partier agerade för att vinna den svenske partichefens ynnest — eller regeringschefens ynnest, vad vet jag? Tycker herr Palme att det var riktigt?
Herr talman! Den konkurrens som uppstod i Portugal var entydig, ty man tävlade om vilket av de politiska partierna som var att anse som den bäste företrädaren för socialdemokratin. Det hade förmodligen inte inträffat om jag hade varit moderat. Därmed är den saken alldeles klarlagd. Beträffande den andra frågan vidhåller jag att herr Hernelius inte på någon punkt har kunnat kritisera mitt eller den norske utrikesministerns uppträdande. I principfrågor är det alldeles klart att man kan ställas inför besvärliga avvägningsproblem, men det förefaller mig som om herr Hernelius tar svårigheten med de två hattarna till utgångspunkt för att städse uppträda i chapeau-claque, och det är trots allt inte meningen.
Herr talman! Det är ju inte nödvändigt att den ena hatten är en chapeauclaque. Vilken av oss två som är närmast till att bära den huvudbonaden vill jag inte uttala mig om, och det hör ju heller inte hit. Men jag understryker än en gång angelägenheten av att inte sammanblanda funktionerna. Och att det uppstod en sammanblandning av de olika funktionerna framgår ju av hur man tolkade herr Palmes utfästelser om papper — det var regeringen som då talade, inte partichefen. Det är just ett exempel på vad som bör undvikas.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat statsrådet Leijon om hon ämnar vidtaga några åtgärder för att göra lilla jämställdhetsdelegationen mera jämställd. I min egenskap av huvudman för delegationen besvarar jag frågan. Frågan torde avse det förhållandet att, medan den lilla jämställdhetsdelegationen när den började sin verksamhet bestod av tre kvinnor och två män, fördelningen numera har ändrats till fyra kvinnor och en man. Jag skall vid byte av ledamot överväga den lämpliga relationen.
Herr talman! I debatten om jämställdhet mellan könen är det ett vanligt inslag att man menar att riksdagen, en kommunstyrelse eller en utredningskommitté skall bestå av exakt lika många personer av vardera könet. Nu råkade jag få höra att liknande krav hade riktats mot den s.k. lilla jämställdhetsdelegationen därför att det kvinnliga inslaget där var så dominerande. Vi har ju här fått höra hur stort antalet kvinnliga ledamöter är. Jag tyckte att detta var ett skäl för att aktualisera denna principiella fråga. Nu har statsministern genom sitt svar givit mig ett intryck av att - Nr 142 han har samma syn på frågan om jämställdhet som jag här refererat, Torsdagen den en uppfattning som jag alltså inte kan dela. Visst är jag anhängare av 12 december 1974 att jämställdhetsarbetet bedrivs skyndsamt — både kvinnor och män är utsatta för orättvisor — men jag förutsätter att statsministern anlitar de Ang. den s.k. lilla mest kvalificerade personerna, när han tillsätter olika utredningskom = jämställdhetsdelemittéer och delegationer. Likaså förutsätter jag att i denna delegation = gationens sammansitter de som är mest kvalificerade. Och nu råkar de flesta vara kvinnor. — sättning Jag utgår då också ifrån att resultatet skall bli gott. Om det nu är så att statsministern tänker byta ut någon ledamot eller tillsätta ytterligare någon ledamot, så tror jag med tanke på jämställdhetsarbetets resultat på lång sikt att det är klokt att inte se till huruvida den personen är kvinna eller man. Tillsätt den mest kvalificerade!
Herr talman! Minsann om icke de synpunkter som herr Wennerfors anförde här i debatten var betydligt klokare än vad frågans formulering lät antyda. Det är naturligtvis så att det är de som är mest kvalificerade för uppgiften som skall sitta i delegationen. Men det är klart att man vid ett eventuellt byte av ledamot också får överväga inslaget av män och kvinnor. Jag tror inte att det i denna specifika fråga vore bra med en delegation av enbart fem kvinnor eller fem män. När det gäller just dessa frågor bör både män och kvinnor vara företrädda. I princip delar jag herr Wennerfors” grundsyn, att man skall se till vem som är den mest kvalificerade, men samtidigt måste man just i sådana här frågor ha fördelningen i minnet. I andra sammanhang verkar jag starkt för att det i alla statliga utredningar skall vara minst en kvinna med — den manliga exklusiviteten som i hög grad präglar utredningsväsendet måste aktivt motverkas. Men grundvalen skall alltid vara vem som är mest kvalificerad för uppdraget.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet igen, men nu uttryckte sig statsministern återigen på ett sätt som ger anledning till en liten replik. Han sade nämligen att han, när han tillsätter utredningskommittéer av olika slag, har för ögonen att det skall vara minst en kvinna med. Varför inte inbegripen i detta ”minst en man”, herr statsminister?
Herr talman! I den mån samhällsförhållandena förändras därhän att det finns anledning för statsministern att kämpa för att det i det statliga utredningsväsendet kan slinka in en karl här och där, skall jag med iver verka för den av herr Wennerfors senast berörda principen. ring av näringslivet på vissa orter i Gävleborgs län
Herr talman! Fru Cederqvist har frågat mig om regeringen är beredd att överväga åtgärder för en differentiering av näringslivet i de bruksorter i Gävleborgs län som nu har stora svårigheter att erbjuda förvärvsarbete åt kvinnorna. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag anföra följande. Det reformarbete som för närvarande pågår rörande arbetslivets förnyelse gäller i hög grad kvinnornas ställning i samhället. Kvinnornas lika rätt till arbete utgör ett självklart mål för socialdemokratin. En betydande ökning av antalet kvinnor på arbetsmarknaden har skett under senare år. Kvinnorna arbetar också i allt större utsträckning i s.k. traditionellt manliga yrken. Detta är en utveckling som med nödvändighet måste stimuleras. Regeringen har också tillsatt en särskild delegation —- delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor — för att bl.a. främja en sådan utveckling. Fortfarande finns dock orter — både inom och utom Gävleborgs län - som har svårigheter att erbjuda förvärvsarbete åt kvinnor. På sådana orter är det därför en strävan från regeringens sida att genom lämpliga åtgärder inom ramen för bl.a. industrioch regionalpolitiken söka åstadkomma en ökning av antalet sysselsättningstillfällen och en ökad differentiering av närignslivet. Ett viktigt underlag för sådana åtgärder utgörs av den nu pågående länsplaneringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det finns många bruksorter i Gävleborgs län som under en följd av år haft och fortfarande har stora svårigheter att erbjuda arbete åt kvinnorna. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis detta förhållande, men också de siffror man kan hämta ur planeringsunderlaget för Länsplanering 1974, vilka ger anledning till oro för framtiden när det gäller sysselsättningsutvecklingen för kvinnorna. Iggesund, Sandarne, Ljusne och Vallvik i Hälsingland hade år 1970 — det är siffrorna från 1970 som ligger till grund för länsplaneringen — ett behov av sammanlagt 430 arbetstillfällen för kvinnor. I prognosen beträffande arbetskraftsbalansen inför år 1980 beräknas detta behov kraftigt öka. Gästrikland som dessutom inte tillhör stödområdet, har inom några få mils avstånd de tre bruksorterna Sandviken, Hofors och Forsbacka. Näringslivet i samtliga dessa orter har en besvärande snedstruktur. Den tunga tillverkningsindustri det här är fråga om ställer oproportionerliga anspråk på manlig arbetskraft. Det är min personliga uppfattning att ar — Nr 142 Oeisplätser som inie Anges ERROR för kvinnor inte Hellen kan vara lämp Torsdagen den liga för män. Det är därför glädjande att t.ex. företagen i min hem 12 december, 1974 kommun, Sandviken, och grannkommunen Hofors de senaste åren gjort lovvärda ansträngningar att förbättra sina möjligheter att rekrytera kvinn — Om en utredning lig arbetskraft. Företagens ansträngningar att anställa kvinnor har nått — angående den goda resultat och kommer förhoppningsvis att fortsätta. Dessa åtgärder — framtida energiförär självfallet helt otillräckliga. Sörjningen I det industrialiserade bältet, från Gävle i öster till Hofors i väster med bruksorterna Forsbacka, Sandviken och Hofors, finns i nuläget ett överskott av kvinnlig arbetskraft på ca 3 500 personer. Detta överskott beräknas vara detsamma år 1980 trots att antalet arbetstillfällen för kvinnor väntas öka. Det är detta, herr talman, som bekymrar mig. För att ett samhälle skall kunna fungera friktionsfritt behövs ett allsidigt näringsliv. En blandning av olika arbetsuppgifter är därför eftersträvansvärd. Jag är väl medveten om att regeringen inom ramen för bl.a. industrioch regionalpolitiska åtgärder söker åstadkomma en ökad differentiering av näringslivet både inom och utom Gävleborgs län. Men jag vill ändå till slut vädja till industriministern att söka påverka industrierna att i högre grad än nu satsa på den arbetskraft som finns i bruksorterna och som av familjeskäl och av andra orsaker svårligen kan stimuleras att flytta till orter som har arbeten att erbjuda kvinnorna.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag vill medverka till att en snabb utredning görs i syfte att komplettera befintligt utredningsmaterial rörande energifrågor med kalkyler över investeringskostnader för olika alternativ för utbyggnad av energiproduktionen respektive kostnader för energihushållning och som belyser dessas relation till den framtida samhällsekonomin. Energiprognosutredningens betänkande innehåller vissa beräkningar för värdering av olika alternativ för den framtida energiproduktionen. Materialet är emellertid inte fullständigt. En komplettering av det slag herr Ullsten efterfrågar pågår för närvarande. Ytterligare underlag har således kommit fram genom remissyttrandena över energiprognosutredningens och energiprogramkommitténs betänkanden. Beträffande kostnaderna för besparingsåtgärder vill jag erinra om den förfrågan som har riktats till tjugofem centrala myndigheter om möjligheterna till besparingar inom deras ansvarsområden 17 och kostnaderna härför. Myndigheternas svar har nu kommit in och materialet håller på att sammanställas. Underlag för en bedömning av det slag som herr Ullsten efterlyser är alltså under utarbetande. Behovet av att därutöver göra en särskild snabbutredning kan bedömas först när detta underlag har tagits fram och analyserats.

Herr talman! Det har gjorts många utredningar på energiområdet påskyndade av oljekrisen och av en vaken opinion som kräver andra data för att ta ställning än kraftproducenternas och myndigheternas försäkringar. Energikommittén har tagit upp forskningsfrågorna. Energiprognosutredningen har gjort skattningar av det framtida energibehovet med olika utgångspunkter. Dessutom har det gjorts en del tekniska utredningar. Det jag har efterlyst och tycker är nödvändigt att få fram är en mera realistisk ekonomisk bedömning. Frågor som behöver ställas är: Vad kostar energiutbyggnaden totalt? Vad kostar energiinvesteringar i relation till investeringar i syfte att spara energi? Vad kostar energiinvesteringar i relation till andra investeringar? Vad finns det för samband mellan pris och efterfrågan när det gäller energi? Vissa tendenser är ganska klara, t.ex. den kraftiga prisökningen för kärnkraftsutbyggnaden. När det gäller de redan beställda anläggningarna har kostnadsökningen varit betydande. År 1970 rörde sig kostnaden om 800 per kilowatt mot ungefär det tredubbla i dag och väsentligt större kostnader för de nya anläggningar som eventuellt kommer att byggas. Det är möjligt att man vid en ekonomisk analys av energikostnader av den typ jag nämnt kommer fram till att kärnkraften, som debatten väsentligen handlar om, rent ekonomiskt är konkurrenskraftig jämfört med andra energislag. Men ju mindre kostnadsskillnaden är mellan kärnkraft och andra energislag desto större anledning finns det onekligen att ifrågasätta de argument för kärnkraft som åberopats eftersom det finns så många icke-ekonomiska argument emot den. Och ju högre kostnaderna för kärnkraftsutbyggnaden är desto mindre blir naturligtvis effekten på den ekonomiska tillväxten om vi avstår från fortsatt utbyggnad och desto mer rimligt blir det att göra energibesparande investeringar. Det är dessa frågor vi måste få belysta. Vi måste ha ordentligt underlag innan riksdagen under våren tar ställning. Med hänsyn till att det besked jag fick av industriministern inte var särskilt preciserat skulle jag vilja fråga: Vad är det för slags utredningar statsrådet avser? Vilka av de frågeställningar jag nämnt kommer att tas upp?
Herr talman! Jag skulle kort och gott kunna svara att de frågor herr Ullsten tog upp i sitt anförande är de frågor som vi söker belysa. Vi har nu fått in remissinstansernas yttranden och redovisning från myndigheter av energisparundersökningar. I detta material ingår åtskilligt av värde för den ekonomiska bedömningen rörande investeringskostnader exempelvis för byggande, som tas upp i bostadsstyrelsens yttrande, och de effekter som kan förväntas om vi kraftfullt går in för en sparaktion. Detta material håller vi nu på att studera. Men jag vill gärna säga att om föreliggande materialunderlag skulle visa sig otillräckligt för bedömning av energifrågorna med hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna är jag beredd söka komplettera materialet på det sätt som befinnes lämpligt. En möjlighet kan då vara en snabbutredning, som herr Ullsten har framfört önskemål om. Vi måste ändå vara överens om, herr Ullsten, att om förslag skall läggas till våren är tiden knapp. Därför måste vi inom departementet i nära samarbete med industriverket och andra organ söka ta fram sådant material som herr Ullsten själv efterlyst. Vi är lika intresserade som han av att få så objektivt materialunderlag som över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Det är tydligt att industriministern har samma uppfattning som jag att dessa analyser måste göras. Jag antar då att han måhända delar min bedömning att det är beklagligt att så litet har gjorts hittills. Det är ju ganska kort tid kvar tills riksdagen skall fatta ett viktigt beslut i dessa frågor. Det är självklart angeläget att så mycket som möjligt av materialet då finns framlagt. Något slags målsättning bör också preciseras. En sådan målsättning skulle kunna vara att satsa minst lika mycket pengar på investeringar för energibesparing som för energiutbyggnad.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förhindra och beivra att värnpliktiga eller andra underordnade utsätts för övergrepp från överordnade. Det går inte inom försvaret lika litet som inom andra verksamhetsområden att helt förhindra händelser av det slag som herr Berndtson syftar på. Om övergrepp sker, görs utredning på samma sätt som i andra fall då det finns misstanke om brott. Kan brott styrkas, beivras övergreppet i föreskriven ordning. Det är djupt beklagligt när värnpliktiga utsätts för övergrepp från överordnade. Dess bättre är fallen mycket sällsynta. Jag anser att det i dag finns ett tillräckligt skydd mot händelser av det här slaget.
Herr talman! Det militära systemet är uppbyggt på att underlydande skall lyda överordnades befallningar, och det ger inte särskilt stor plats för demokratiska relationer mellan olika kategorier. Detta system är naturligtvis i hög grad diskutabelt ur flera synpunkter. Det är dock inte detta allmänna förhållande som föranlett min fråga till försvarsministern, utan en händelse som även med beaktande av det militära systemet ter sig minst sagt anmärkningsvärd. Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på frågan. Bakgrunden är att en befälselev vid ett regemente i Linköping misshandlades av en överfurir, som enligt pressuppgifter riktat slag mot befälselevens njurar och dunkade hans huvud i väggen. Det hela slutade med att den misshandlade fick föras till sjukhus. Försvarsministern konstaterar att om övergrepp sker, så görs utredning på samma sätt som i andra fall där det föreligger misstanke om brott. Jag tror inte att det konstaterandet är tillräckligt. Det går inte att avfärda händelser som denna med att det kan handla om en enskild persons överilade handlingar. Misshandeln skedde nämligen i plutonchefens, en löjtnants, närvaro utan att denne ingrep för att stoppa övergreppet. Försvarsministern säger att dess bättre är sådana här fall sällsynta, och han anser att det i dag finns tillräckligt skydd mot händelser av det här slaget. Det är väl tveksamt om det finns ett tillräckligt skydd, och jag anser att frågan har intresse utöver det konkreta fallet. Jag vill därför rikta ett par följdfrågor till försvarsministern: 1. Är bestämmelserna tillräckligt klara eller behövs preciseringar för att förhindra sådana övergrepp vid de militära förbanden? 2. Om försvarsministern anser att gällande bestämmelser är till fyllest, vilka åtgärder är han i så fall beredd att vidta för bestämmelsernas efterlevnad?
Herr talman! Herr Berndtson nämner en händelse som jag också observerat i pressen. Sedan den värnpliktige gjort sin anmälan överlämnades ärendet omedelbart till åklagarmyndigheten på orten för utredning och för skipande av rättvisa. Det är omöjligt för herr Berndtson och mig att ha en bestämd uppfattning om vad som förevarit, innan parterna är hörda och saken utredd. Jag vidhåller att dess bättre är händelser av det här slaget mycket sällsynta. Det gör att det inte finns anledning att i dag vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag vet också att frågan är föremål för utredning och att pressofficeren på regementet i fråga har meddelat att saken skall utredas. Vad jag befarar är att det i det militära systemet finns inbyggda moment som leder till övergrepp mot underordnade, och jag ville veta om man är tillräckligt uppmärksam när det gäller att beivra sådana ting. Man brukar beteckna värnpliktstjänstgöringen som en utbildning. Inom skolväsendet i övrigt är dess bättre agan avskaffad, och nog borde sådana här auktoritära våldsmetoder tillhöra en förgången tid även vid regementena. En militärmakt, som inte tar intryck av de växande kraven på demokrati och på den enskildes möjligheter att öva inflytande över sin situation, kan vara ett allvarligt problerm för demokratin. Det finns det ju många exempel på. Därför menar jag att den händelse som jag åberopat nog inte bör ses enbart som ett isolerat fall, även om dess bättre sådana händelser inte är ofta förekommande. Försvarsministern borde enligt min mening ge sin syn på de principiella frågorna om relationerna mellan underordnade och överordnade på ett regemente.
Herr talman! Nu talar herr Berndtson mot bättre vetande. Det föreligger inte rätt att vare sig utöva aga eller andra övergrepp; det har jag ju pekat på i mitt svar. Vi har en rättsordning som innebär att en situation som den herr Berndtson nu beskriver helt enkelt är otänkbar. Om övergrepp förekommer beivras de. Det har skett i detta fall med berömvärd snabbhet, och jag kan inte se att just detta ärende skulle föranleda några speciella åtgärder från min sida.

Herr talman! Herr Romanus har frågat vad jag tänker göra för att motverka att försäljningen ökar av sådana läkemedel som socialstyrelsens läkemedelsinformationskommitté anser mindre lämpliga. Socialstyrelsens kommitté för läkemedelsinformation tillsattes år 1968 med uppgift att lämna läkarna en bred och objektiv läkemedelsinformation, baserad på aktuella farmakologiska och kliniska forskningsresultat och erfarenheter. Kommittén förmedlar sin information till landets läkare, apotekare m.fl. i form av skrifter som behandlar olika läkemedelsgrupper. Hittills har publicerats tre till fem nummer om året. Varje nummer avslutas med en översikt, som avser att uppmärksamma likheter och väsentliga skillnader i läkemedlens medicinska ändamålsenlighet och priser. Enligt socialstyrelsens uppfattning beaktar läkarna i stor utsträckning de rekommendationer och uttalanden som görs i dessa skrifter. För stora grupper av läkemedel som tidigare förskrivits på alltför vida indikationer har denna information medfört en kraftig nedgång av förskrivningen. Kommitténs rekommendationer har i praktiken blivit normgivande även om de inte utgör direktiv i egentlig mening. Den framgång som kommittén haft har grundats på läkarnas förtroende för kommitténs arbete. Informationskommitténs skrifter utgör också ett värdefullt underlag för de lokala läkemedelskommittéernas arbete när det gäller att utfärda lokala rekommendationer om val av läkemedel i olika situationer. För att underlätta detta arbete har informationskommittén också anordnat särskilda symposier och lokala konferenser för representanter för läkemedelskommittéerna och för andra grupper av läkare. Det är enligt min mening av stor betydelse med en fortlöpande kontroll av olika läkemedel och att kunna nå ut till läkarna med en ökad information om läkemedels effekter och verkan för behandling av olika sjukdomar. Enligt vad jag inhämtat avser socialstyrelsen att vidta ytterligare åtgärder i detta syfte.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är de uppgifter som lämnades vid läkarstämman nyligen om att ett läkemedel som förklarats mindre lämpligt hade tjugodubblat sin försäljning efter det att informationsskriften från socialstyrelsens läkemedelskommitté gavs ut 1970. Hela den aktuella gruppen av magmediciner, dels kombinationspreparat, dels mindre väl dokumenterade preparat, såldes under första kvartalet 1973 i en omfattning av 22,9 miljoner tabletter. Om man räknar om det till dagliga doser kommer man fram till att det i genomsnitt är 60 000 människor som har tagit dessa läkemedel under första kvartalet. Och där hade socialstyrelsens läkemedelskommitté alltså uttalat att kombinationspreparat inte kunde anses medicinskt ändamålsenliga, och att den stora förskrivningen varken kunde vara medicinskt eller ekonomiskt motiverad. En annan grupp av kombinationspreparat som har kritiserats av socialstyrelsens kommitté är lösningar av vitaminer och järnsalter. Eftersom järnsalterna i dessa preparat absorberas dåligt säger kommittén att det torde saknas medicinska skäl för den stora användningen av dem. Trots det såldes under fjärde kvartalet 1972 stora mängder, ungefär 70 kubikmeter, vilket också motsvarar förbrukningen hos ungefär 60 000 människor. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande, och det stämmer inte riktigt med den soliga bild av förhållandena som socialministern tecknar i sitt svar, som jag givetvis tackar för. Läkemedelsföretagens reklam har haft större genomslagskraft än socialstyrelsens information. Dessutom har vi fått klart för oss att socialstyrelsens läkemedelsavdelnings resurser är så begränsade, att man inte bara måste räkna med en alltför lång väntetid för registrering av nya preparat, utan också att de resurser som kan avsättas för granskning av försäljningen av befintliga preparat, och eventuella initiativ till avregistrering, är helt otillräckliga. Man har närmare en tredjedel av sina tjänster vakanta, och värre lär det bli när avdelningen skall flytta till Uppsala. Detta aktualiserar följande frågor: 2. Hur skall informationen förbättras? Kan socialministern tänka sig sådana regler för reklam att läkemedelsföretagen t.ex. blir skyldiga att i all reklam återge omdömen som har fällts av socialstyrelsen eller dess läkemedelskommitté? Hur kan man på annat sätt vidta en hårdare granskning av läkemedelsreklamen? 3. Kan vidareutbildningen av läkarna intensifieras? 4. Kan den svenska läkemedelslagstiftningen göras mer restriktiv, så att socialstyrelsens möjligheter att vägra registrering av preparat, eller ta initiativ till återkallande, även gäller ”onödiga preparat” — ungefär som i Norge - även om dessa mediciner i och för sig har en effekt? Det finns människor som anser att socialstyrelsen är för restriktiv, t.ex. i sin behandling av naturläkemedel som kan betecknas som rätt oskyldiga. Nu ser de att socialstyrelsen inte har ingripit mot andra medel, och de menar då att det är en brist på konsekvens i socialstyrelsens handlande.
Herr talman! Jag utgår ifrån att herr Romanus inte avser att vi skall diskutera enskilda medicinska preparat. Jag skall alltså inte göra detta, men jag vill i korthet svara på några av de frågor han ställde. Låt mig då få säga att redan fr.o.m. den 1 januari 1973 ställde regeringen medel till förfogande för en temporär förstärkning av läkemedelsavdelningens läkarpersonal, motsvarande fem nya läkartjänster. fr.o.m. budgetåret 1973/74 inrättades därefter ytterligare bl.a. fem tjänster för läkare. För att underlätta rekryteringen av ledande personal i läkemedelsavdelningen har i ett flertal fall kontraktsanställningar medgivits. För att förbättra befordringsmöjligheterna, och därmed rekryteringen, har vidare fr.o.m. innevarande budgetår inrättats fem tjänster som förste laboratorieläkare. När det gäller läkarnas och annan personals intresse för fortbildning kan jag säga att detta uppmuntras och möts på ett positivt sätt. Jag är medveten om, herr Romanus, att det föreligger problem när det gäller rekryteringen av läkare till läkemedelsavdelningen. Jag kan emellertid försäkra herr Romanus att både socialdepartementet och socialstyrelsen i hög grad har sin uppmärksamhet riktad på de föreliggande problemen. Vad beträffar personalsituationen pågår en ständig prövning av möjligheterna att anlita utomstående läkare på konsultbasis och att ersätta läkare med annan kvalificerad personal, främst apotekare, för vissa uppgifter. Jag vill alltså understryka att läkemedelsavdelningen sannerligen är föremål för fortlöpande uppmärksamhet och insatser.
Herr talman! Det är onödigt att diskutera enskilda preparat, eftersom situationen är alldeles klar. Socialstyrelsens information har inte slagit igenom. Det är glädjande att man är medveten om problemen med läkemedelsavdelningen och att det görs ansträngningar att lösa dem. Men nya tjänster är uppenbarligen inte till fyllest, eftersom man har vakanser på de tjänster som redan finns. Därför upprepar jag min fråga: Om man kan befara att situationen kommer att ytterligare förvärras i och med att avdelningen flyttas till Uppsala, kan man då tänka sig att ompröva beslutet om förflyttningen? Förhållandena är ju redan nu otillfredsställande och det kommer att bli ännu värre när man nu skall genomföra denna förflyttning. Vidare tror jag det är av en viss psykologisk betydelse vad jag nämnde i slutet av mitt förra inlägg. Människor ser att socialstyrelsen inskrider mot rätt oskyldiga preparat. Sedan får de läsa i tidningen att man släpper igenom en ökad försäljning av ett preparat som anses mindre lämpligt. De kan —- om än med orätt — uppfatta det så att socialstyrelsen bedriver en inkonsekvent politik och står på de syntetiska medicinernas sida, så att säga. De som reagerar så menar kanske att man borde förbjuda de nu aktuella läkemedlen, och i stället tillåta andra mediciner vilkas effekt inte är styrkt. För min del anser jag att den konsekventa linjen är, att bara läkemedel som är lämpliga och vilkas effekt är styrkt skall säljas. Jag undrar om socialministern har någon kommentar till denna reaktion. Att den har kommit har vi ju redan fått synliga bevis på.
Herr talman! Beträffande läkemedelsavdelningens förflyttning till Uppsala är ju beslutet fattat. Det ligger fast. Socialstyrelsen kommer att intensifiera arbetet med information till läkarna om läkemedels effekter och lämplighet för behandling av olika sjukdomar. Här vill jag nämna något om olika åtgärder som är planerade. Det gäller bl.a. en utökning av symposieverksamheten. En av de stora läkemedelsgrupper som därvid kommer att ingående behandlas är psykofarmaka. Socialstyrelsen bedriver också en omfattande information i Läkartidningen om läkemedel och om konsumtion av läkemedel. Denna information som har varit särskilt aktiv under 1974 skall nu byggas ut ytterligare. Jag vill också erinra om det viktiga arbete som bedrivs av Apoteksbolagets nämnd för information och statistik i fråga om uppföljning av läkemedelskonsumtionen. Den statistik som nämnden sammanställer belyser förbrukningen av olika läkemedel i sluten och öppen vård. Denna information ställs till förfogande för både socialstyrelsen och de lokala läkemedelskommittéerna ute i landet och utgör ett mycket värdefullt underlag för vidare åtgärder på området. Apoteksbolagets styrelse har nyligen beslutat att intensifiera detta arbete och att undersöka vilka ytterligare åtgärder som kan behöva göras från bolagets sida när det gäller att förbättra informationen. Ett åtgärdsprogram håller nu på att utarbetas inom Apoteksbolaget. Jag har velat redovisa detta, herr Romanus, därför att detta är ett område där en stor aktivitet är på gång i olika avseenden och konkreta åtgärder vidtas.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för de kompletterande upplysningarna om åtgärder. De styrker ju det som var utgångspunkten för min fråga, nämligen att situationen inte är tillfredsställande i dag. Det är alltså bra att sådana åtgärder vidtas. Om socialministern har ännu mer kompletteringar att lämna när det gäller de frågor som jag ställde om läkemedelsreklamen och vad man kan ställa för krav på den, skulle det naturligtvis vara värdefullt. Beslutet om flyttning av läkemedelsavdelningen till Uppsala är naturligtvis fattat. Men måste det vara så — jag hänvisar till den debatt som vi hade i måndags, herr socialminister — att beslut som är fattade absolut benhårt måste vidhållas när man ser att de får orimliga konsekvenser? Kan man inte tänka sig att det skulle öka respekten för både regering och myndigheter i allmänhet om man någon gång kunde ompröva mindre lämpliga beslut?

Herr talman! ”Låt oss säga 1974/75 och lova att vi skall hålla detta vårt löfte”, slog dåvarande utrikesminister Torsten Nilsson fast på partikongressen 1967. Ungefär detsamma upprepade han när riksdagen 1968 beslöt att enprocentsmålet för u-hjälpen skulle uppnås 1974 73 som mittenpartierna krävt. Riksdagen 1968 anslöt sig också till utrikesutskottets skrivning att budgetåret 1974/75 som det år då enprocentsmålet senast skall ha uppnåtts är en minimimålsättning. Det år som löftet gällde är nu inne. Men nu, när vi är framme, då svävar man på målet. Regeringen har avvaktat och avvaktat. Detsamma gäller i år tyvärr även centerpartiet, som tidigare tillsammans med folkpartiet drivit enprocentsmålet. I debatten 1968 var centerns ställning klar. Man tyckte att det var nödvändigt att nå målet tidigare än 1974/75. Jag är ledsen över att mina goda vänner inom centern sviktar nu, när vi är framme vid förverkligandet — detta trots att vi redan är inne i det senare år, som förut ansetts för sent och därför oacceptabelt. När riksdagen i våras i enighet fattade beslut om att stödja kravet på en uppbyggnad av en särskild FN-fond för katastrofinsatser var detta ett glädjande framsteg. I beslutet ingick också att insatsen skulle vara Nr 142 av sådan storleksordning att den ligger i linje med strävandena att uppnå Torsdagen den enprocentsmålet. Det betyder i kronor ungefär 500 miljoner. Vad har 12 december 1974 nu hänt sedan dess? Två viktiga ting. För det första har det hakat upp sig i FN med den särskilda fonden. Nu står det klart att fonden tidigast = Ytterligare insatser kan vara organiserad på nyåret 1976. För det andra har, bl.a. genom = för svältdrabbade våldsamma översvämningar, redan svältdrabbade länder fått uppleva en — länder hungersnöd av tidigare oanade mått. Katastrof är ett för litet ord att beskriva dess omfattning. När människor dör av svält i tusental varenda dag, då finns inte längre något ord som räcker för att beskriva vad det handlar om. Nu finns det de som säger att den rätta hjälpen är inte att ge mat. Det måste vara en långsiktig hjälp till självhjälp. En fisk kan stilla hungern en dag, men att lära sig fiska kan ge mat för hela livet. Ja, visst är det rätt, och det måste vara en grundläggande filosofi för u-landspolitiken, men inte kan man komma dragande med den till barn som håller på att svälta ihjäl. För dem är mat för dagen det enda viktiga. Och vem kan påstå att det inte också är en långsiktig åtgärd att få fram katastrofhjälp? Det är ju inte bara fråga om att uppehålla livhanken. Vi måste fråga oss vad det innebär att ha ständig hunger. Vi vet att barn som inte får mat får mentala skador. Om man vet att det finns 450 miljoner människor som är konstant hungrande, och vet att ungefär hälften av dem är mödrar eller barn, kan man kanske fatta vilken långsiktig åtgärd det är att ge dem mat för att lindra den värsta hungern. Vi måste tänka tanken att världen kan komma att rymma hundratals miljoner av mentalt skadade människor. Vad kan det inte innebära av katastrof för dem, och för oss? Att mätta de hungrande är en humanitär åtgärd, det är direkt fråga om att rädda människoliv, men det är också en fråga om långsiktigt medmänskligt bistånd. Inget engagemang i den viktiga uppgiften kan någonsin bli liktydigt med ett jippo. Hugo Berch har sagt om världens livsmedelskris att ämnets vidd och betydelse har kommit att undanskymmas av något man kunde kalla retorisk avtrubbning hos de flesta, och den avtrubbningen medför en ödesdiger passivitet hos allmänheten i de rika länderna. Han menar också att de rika länderna kollektivt gör sig skyldiga till passivt folkmord, då de har både kunskaper och resurser för att med marginella uppoffringar rädda miljoner människor från svältdöden. Visst har vi litet var tänkt i de här banorna många gånger. Då är det befriande att kunna konstatera att vår svenska allmänhet inte är stelnad och avtrubbad. De tusentals bevis från allmänheten på engagemang för svårt drabbade människor som vi har fått i dessa dagar är något mycket positivt och glädjande. Över alla partigränser har folkpartiets förslag om att hjälpa de svältdrabbade väckt gensvar. En av arbetarrörelsens skickligaste chefredaktörer har önskat, att vi tillsammans kunde vädja till alla i vår värld att ställa sig på de svältande folkmiljardernas sida. En moderat tidning 27 anser det väsentliga vara att riksdagen beviljar 500 miljoner, som omsätts i snabba åtgärder. Man kunde räkna upp många fler sådana exempel. Folkpartiets inställning till u-landshjälpen och enprocentsmålet har varit känd länge. Kyrkornas ställning har också varit länge känd. Att man inte frånfaller sin uppfattning just när det inträffat en katastrof och hjälpen bäst behövs är ju inget märkligt.

Det finns de som gjort sig lustiga över att det skulle finnas en tro på att transporterna av vete skulle gå mycket kvickt. Jag tror inte att någon av de hjälpvilliga varit så naiv. Att ordna tonnage och att forcera världshaven tar sin tid. Men inte går det fortare för att man väntar med både beslutet och starten några månader. Jag tror att det är farligt om vi politiker föraktar att människor handlar efter sitt samvete. Tvärtom är det något vi har anledning att glädjas åt i samhällsarbetet att människor spontant reagerar för vad de känner. Att vi i Sverige just i år som en skänk från ovan fått ett ovanligt stort veteöverskott underlättar ju för oss att hjälpa, men det kan inte vara den enda motiveringen till att hjälpa. Därför kan inte heller veteöverskottets storlek bli avgörande för insatsens storlek. Med anledning av varierande uppgifter bör det sägas ifrån att enligt information som lämnats i utskottet är överskottet för närvarande 400 000 ton. Men det måste också sägas, att vi givetvis skall köpa upp vetet av de svenska jordbrukarna precis som vi får köpa på annat håll. Vi skapar ju därmed också avsättning för de svenska produkterna. Var skall man nu hitta 500 miljoner, hur skall det betalas? Det kan finnas många möjligheter. Beredvilligheten att ta fram pengar är i varje fall i mitt parti tillräckligt stor för att inte detta skall kunna spräcka frågan. Men det är inte ur vägen att påpeka, att när regeringen utlovar reformer av olika slag, på hundratals miljoner, brukar det inte åtföljas av förslag om förstärkning av budgeten. Och när finansministern underbalanserar budgeten med flera miljarder brukar han inte säga ett enda ord om hur det skall finansieras. Då är det inte heller nödvändigt att göra det finansiella till en huvudfråga, bara för att det gäller stackars människor som är utan inflytande och lever på flera hundra mils avstånd ifrån oss. Dessutom visar riksrevisionsverkets budgetprognoser att sänkningen av mervärdeskatten var så stimulerande på handeln att statsintäkterna trots skattesänkningen ökat med 670 miljoner jämfört med beräkningarna. Det överskottet skulle ju räcka mer än väl. Det finns étt ord i utskottsbetänkandet som inte har någon saklig täckning. Det är ordet ”ytterligare”. Med majoritetens förslag blir det inga ytterligare 100 miljoner till katastrofinsatser. Det blir inte en enda ny krona. Jag tycker att det bör ärligt sägas ifrån att det inte är fråga om en ny insats.

Men när lidandet är långt borta är det — Ytterligare insatser lättare att förtränga. Och ändå är en hungersnöd i de nu svältdrabbade = för svältdrabbade länderna så oerhört mycket mer ödesdiger, därför att den startar från = länder en redan tidigare gammal nöd. Enligt en specialartikel i Time Magazine har t.o.m. tiggarna i Calcutta bättre än de 15 miljoner som nu svälter i Västbengalen. När man tidigare har sett tiggarbefolkningen i Calcutta och sett västbengalerna på flykt, då är det med en hisnande skräck man upplever tanken att de nu har det ännu mycket värre. Den tanken går det inte att komma förbi. Det är därför folkpartiet har väckt sitt förslag om att vi nu skall anslå 500 miljoner för att snabbt hjälpa de svältdrabbade, och det är därför, herr talman, jag yrkar bifall till re

Herr talman! Herr Antonsson säger att han ogärna polemiserar med folkpartiet. Jag vill säga detsamma om centern och herr Antonsson. Men jag hade nästan hoppats att herr Antonsson trots skrivningen i utskottets betänkande skulle anknyta till sin gamla linje, den som vi haft gemensam under ett antal år. Jag har här protokollet från riksdagsbehandlingen 1968, då just herr Antonsson förde centerpartiets talan. Han sade då att det var alldeles för sent att uppnå enprocentsmålet 1974 73. Men när vi nu kommit fram till det tillfälle då det är dags att stå för de vackra uttalandena och handla konkret sviker herr Antonsson. Vi kan därför tyvärr inte fortsätta att driva denna rättvisefråga i enighet. Herr Antonsson anser att även om vi anslår mera pengar så kommer detta inte de svältande till del inom en snar framtid — SIDA har redan tillräckligt med pengar som kan användas till detta. Men de pengar SIDA har är ju till stor del redan intecknade för andra ändamål. När riksdagen anslog dem var de också avsedda för andra ändamål. Utskottsmajoritetens skrivning innebär att SIDA inte får en enda krona kvar att sätta in mot en eventuellt inträffande ny katastrof under resten av budgetåret. Redan innan det första halvåret har gått ut har man alltså använt hela årets pengar till något annat. Vidare säger herr Antonsson att det skulle ta några månader innan vi kunde klara de svårigheter som man nu så energiskt försöker mana fram. Ja, men inte kan man handla upp av det överskott av vete som i dag finns i landet utan att ha pengar till förfogande. Riksdagen skulle inte acceptera att man gjorde sådana uppköp utan att pengarna redan beviljats. Man måste ju börja i den änden. De svårigheter med tonnage som herr Antonsson talade om tror jag är överdrivna. Jag har fått rapporter om att man i sjöfartskretsar bedömer möjligheterna att skaffa fram tonnage som stora. Ett rederi har t.o.m. uppgivit att tonnage går tomt därför att man inte har frakter. Jag förstår inte riktigt logiken i herr Antonssons yttrande. Om det nu är så stora svårigheter och tar så lång tid att klara dem, skall man då vänta till den 1 april innan man börjar trycka på knapparna? Är det då inte i stället särskilt angeläget att beslutet fattas kvickt? Jag vill vädja till kammaren att tänka på att fina uttalanden, hur positiva och vackert framförda de än är, inte mättar några hungrande människor.

Nr 142 Herr talman! Nej, herr Antonsson, enprocentsmålet ligger inte fast! Torsdagen den Det skulle enligt vad herr Antonsson tidigare under lång tid sagt ha 12 december 1974 uppnåtts 1972/1973. Riksdagen beslöt att det skulle uppnås 1974 1976, men vi har ju inte sett hur mycket = Ytterligare insatser det bär fram till det året. Enprocentsmålet har dess värre inte legat fast, för svältdrabbade herr Antonsson! länder Sedan vill jag varmt instämma med herr Antonsson i att vi inte här i riksdagen bör fastna vid olika tekniska detaljer. Jag anser att vi inte heller bör fastna i olika uppgifter om veteöverskottets storlek — det är ju ändå inte en huvudfråga. Huvudfrågan är hur vi skall kunna hjälpa de människor som är drabbade av svält. Då är det en lycklig omständighet att vi just det år när detta hjälpbehov är så omfattande har fått ett så stort spannmålsöverskott i vårt land av vilket vi kan använda en del på detta sätt. Räcker inte det, skall vi ju hjälpa ändå. Detta är det viktiga för frågan. Om man nu anser att det är angeläget att hjälpa svältdrabbade länder — och jag tror att herr Antonsson har en sådan varmt positiv inställning till den här frågan — skall man väl använda hela sin energi till att söka klara ut hur vi snabbt och effektivt skall kunna forcera alla de olika hinder som finns. Vi måste bry våra hjärnor med hur de olika tekniska detaljerna skall klaras, men däremot skall vi naturligtvis inte bry våra hjärnor med att söka stapla upp framför oss alla de olika svårigheter som vi kan hitta på. Jag vill upprepa, herr talman, att varma, vänliga och positiva uttalanden lever man inte på. De föder inte någon. Just därför att allt det som skall göras tar tid måste vi sätta i gång nu. Eller menar herr Antonsson att människorna får sin mat snabbare, om vi väntar några månader och fattar beslutet i maj 1975?

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på både fru tredje vice talmannen Nettelbrandt och centerns vice ordförande herr Antonsson. Båda har skildrat den otroliga nöd som finns runt om i världen. Framför allt ägnade fru Nettelbrandt en stor del av sin taletid till att redogöra för den. Jag avser inte att polemisera i den frågan med vare sig henne eller herr Antonsson -— jag tror att nöden är så stor som de har sagt, kanske t.o.m. större än vad som har framgått av deras anföranden. Herr Antonsson har säkerligen rätt i sitt påpekande att den hungersituation som nu råder i världen inte är av övergående art. Egentligen tror jag — det verkar paradoxalt att säga det — att vi bara befinner oss i början av den stora hungerkatastrofen i världen. Det kanske blir så att u-hjälp från Sverige och från andra länder i allt större utsträckning får användas till katastrofhjälp. Jag tycker att tendenserna pekar på en sådan utveckling. Dessa påpekanden, som jag gör efter fru Nettelbrandts anförande, kanske förefaller många ledamöter i riksdagen chockerande. Visst är det chockerande — hela världssituationen är chockerande. Om det finns ledamöter av denna riksdag som tror att det är möjligt att med u-hjälp klara situationen i världen, gör de sig skyldiga till helt felaktiga slutsatser. Jag tror inte att det är möjligt, inte ens om de stora industriländerna, som hittills varit relativt kallsinniga när det gällt att hjälpa, skulle bli mer positiva. Ty hjälpinsatserna kommer förmodligen aldrig att räcka till för den otroliga nöden i världen, en nöd som växer år för år och som vi icke ser något slut på. Jag har velat göra de här påpekandena. Fru Nettelbrandt och herr Antonsson har bedyrat hur ogärna de polemiserar mot varandra. Jag har ingenting emot att polemisera vare sig mot fru Nettelbrandt eller mot herr Antonsson, men jag finner ingen anledning att göra det i den här diskussionen. Om vetesituationen har det i den pressdebatt som förekommit givits många felaktiga informationer. Det är inte förvånande om den stora allmänheten i denna situation tror att vi i dag skulle kunna leverera 400 000 ton överskottsvete. Detta är emellertid icke fallet, och det har framgått inte minst av herr Antonssons redogörelse. När utskottet behandlade denna fråga bad vi en representant för Svensk spannmålshandel att komma till utskottet och ge en information om det verkliga läget på vetemarknaden. Kontentan av den redogörelse som Svensk spannmålshandels chef gav är att det för närvarande finns ca 100 000 ton vete som kan disponeras. Hur mycket vete det kommer att finnas när man kan överblicka vetesituationen kunde han inte ge någon upplysning om. Han hoppades att det den 1 april, när jordbrukarna skall ha gett besked om den vetemängd som står till förfogande, skall visa sig att mängden överskottsvete uppgår till 300 000 ton utöver de 100 000 som nu kan disponeras. Jag säger att han hoppades på detta — han betonade att han inte med säkerhet kan garantera att vi kommer att ha denna vetemängd. Vi hoppas alla att det skall finnas 300 000 ton när man den 1 april har fullföljt denna inventering. Svensk spannmålshandel säger att de 100 000 ton som nu kan disponeras kan ställas till förfogande från april månad. Man undrar vad det är för anledning att vänta till april när det sägs att vetet finns nu. Svensk spannmålshandel anger olika skäl till detta. Jag skall nämna tonnagefrågan, som berördes av fru Nettelbrandt. Fru Nettelbrandt hade fått information av någon redare att det går mycket snabbare att skaffa fram tonnage. Men utskottet kan inte vid sin behandling av ärendet gå ut och fråga en redare, den förste man får fatt på, och begära besked om hur lång tid det tar att skaffa fram tonnage. Vi kan inte göra annat än att sätta tilltro till de uppgifter som lämnas av Svensk spannmålshandel som skall leverera vetet och som har erfarenhet och vet hurdan situationen är bl.a. i tonnagefrågan. Vi kan inte gå ut på annat sätt och skaffa uppgifter då det gäller leveransen som sådan. Vi har redovisat den information som Svensk spannmålshandel har givit oss. Om det sedan finns ledamöter i riksdagen som inte accepterar detta, då kan utskottet inte göra någonting åt den saken. Vi kan återge de fakta som vi har kunnat inhämta, och jag försäkrar att vi har försökt inhämta alla de fakta som var möjliga att få. Vi har ingen anledning att betvivla informationernas riktighet. Förhoppningen är således att vi nu skall kunna leverera 100 000 ton. Förhoppningen är också att vi den 1 april skall kunna konstatera att vi har, som det sagts, ytterligare 300 000 ton att leverera. Men då vill jag för säkerhets skull påpeka att det pågår överläggningar om en del av det vete som skulle ingå i dessa 300 000 ton — överläggningar som ännu inte är slutförda och ännu inte inneburit några bindande avtal. Det gäller, för att nämna två exempel, vissa leveranser till Indien och vissa leveranser till Algeriet. Om situationen är den att vi den 1 april har 300 000 ton vete i ytterligare överskott får vi räkna med att kanske en del av detta då är intecknat genom att det har träffats avtal med exempelvis Indien och Algeriet och att den då befintliga reserven är till motsvarande del lägre. Jag måste säga några ord om det som har kallats den ”spontana kampanjen” kring vetet. Det måste i så fall ha varit en väl förberedd spontanitet. En stor tidning i Stockholm har ägnat en god del av sitt utrymme under senare tid åt att övertyga svenska folket att vi måste dela med oss av vårt överflöd, men man har gjort det genom att leverera många Nr 142 felaktigheter som läsarna sedan har kunnat konsumera. Man har t.o.m. Torsdagen den uttryckt en önskan om att ransonering av livsmedel skulle införas i Sve 12 december 1974 — frige. söta prt or Det skulle nog skapas en väldigt svår situation om man verkligen Ytterligare insatser gjorde allvar av detta krav på en allmän livsmedelsransonering. Hur fattigt för svältdrabbade det än är i världen, hur eländigt det än är kan ingen få mig att tro länder att läget i Sverige är sådant att det svenska folket är berett att ta en livsmedelsransonering. Detta är med andra ord inte realistiskt. När det nu gäller vetefrågan har man även uppmanat folk att skriva sitt namn på listor och skicka in. Jag såg en uppgift i dag — jag har inte den exakta siffran — att det har kommit in upp emot 250 000 namn. Är det bra eller inte? För min del måste jag säga att jag inte tycker den siffran är imponerande. Om man går ut med ett pressorgan av den storleken och får gehör även i andra pressorgan i landet, men slutet blir att man får ihop 250 000 namnunderskrifter, måste jag med mina erfarenheter och från mina utgångspunkter säga att man inte har vunnit särskilt mycket. Jag tycker det är en ganska blygsam siffra som i dag publiceras. Nå, tillbaka till utskottsbetänkandet. När folkpartiet gick till riksdagen med sitt förslag om att riksdagen skulle ta upp frågan om ytterligare 500 miljoner i anslag till u-hjälpen, avvisades detta som bekant. Talmannen kunde av konstitutionella skäl inte ta upp frågan till behandling. Då gick folkpartiet till utrikesutskottet och föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ. Utskottets majoritet har tagit ett initiativ och föreslår alltså att vi skall ställa till förfogande ungefär 100 miljoner och därmed möjliggöra inköp av ca 100 000 ton vete — alltså det vete som nu finns till förfogande. Folkpartiet kunde inte dela majoritetens uppfattning utan har en reservation. I den säger man bl.a. att vad utskottet föreslår inte innebär några nya pengar. Nå, det är pengar som finns till förfogande detta budgetår av det anslag som riksdagen har ställt till förfogande — pengar som icke är öronmärkta för andra projekt och ändamål. Det ligger väl ganska nära till att utskottet finner det naturligt att först vilja disponera de medel som kan stå till förfogande, innan man talar om nya pengar. Fru Nettelbrandt sade att positiva uttalanden och deklarationer i och för sig kan vara bra, men att man inte lever på det. Nej, det är nog alldeles riktigt. Men jag vill nog säga att utskottets yrkande inte är ett tomt uttalande. Det innebär ju att ställa till förfogande medel för inköp av den vetemängd som nu finns till förfogande och som kan disponeras. Jag vill erinra om att riksdagens behandling av u-hjälpsfrågan detta år innebar, att riksdagen i våras avslog motioner som yrkade på enprocentsmålets fulla uppfyllande under detta budgetår. Det här är alltså den andra behandlingen av den frågan som riksdagen har att genomföra på ett år. Utskottet har icke nu, lika litet som i april månad, kunnat tillstyrka 38 det förslag som framlades då och som vi har att ta ställning till även ; nu. Det är inte så långt innan vi framför oss har en ny statsverksproposition. Alla vet att omkring den 10 januari kommer de nya handlingarna för det budgetår som börjar den 1 juli 1975 att delas ut. Det gäller även u-hjälpsfrågan. Vad man kan hoppas på då är att riksdagen kommer att få förslag om att till u-hjälpsändamål skall ställas till förfogande ett ökat kapital, och som jag hoppas ett betydligt ökat kapital. Jag säger att jag hoppas på detta, trots att jag vet hur svårt det är för en finansminister att få budgeten balanserad. Förresten är det nu för tiden inte fråga om att ha en balanserad budget, men frågan är hur mycket man kan hålla nere upplåningsbehovet, som nu varje år och enligt vad man kan bedöma även i fortsättningen kommer att öka med någon miljon. Jag skall inte gå in närmare på detta men jag vill bara säga att det är klart att detta har ett samband. Det kommer vi aldrig ifrån. April månads beslut i riksdagen har blivit föremål för olika tolkningar, och det finns de som gör en mer positiv tolkning av vad utrikesutskottet då föreslog och riksdagen godkände än vad som egentligen låg i skrivningen. De som gör denna välvilliga tolkning drar felaktiga slutsatser. Man bör, om man studerar utskottets betänkande från i våras, samtidigt företa en noggrann granskning av vad finansutskottet sade då det gällde anvisande av pengar för detta ändamål.

Vi skall nog försöka se så realistiskt som möjligt på frågan. Man måste komma ihåg att u-hjälpsfrågan är en kostnadsfråga som lika väl som andra kostnadsfaktorer i den svenska statsbudgeten måste vara en avvägningsfråga. Vi kommer aldrig ifrån det, såvida vi inte tror att vi själva skall kunna klara problemen världen runt. Jag vet att vid den behandling av statsverkspropositionen som nu äger rum får de olika departementscheferna finna sig i strykningar i stor omfattning i de anslagsäskanden som framställts. Det finns egentligen bara ett område — ja, kanske ytterligare ett — där man inte behöver finna sig i strykningar utan tvärtom får betydande ökningar, och det är när det gäller den svenska u-hjälpen. Jag tycker att det är litet i överkant när man då uttalar sig som fru tredje vice talmannen gjorde när hon sade att regeringen nu svävar på målet. Jag tror inte det är riktigt. Vore det riktigt skulle man nog inte kunna acceptera en statsverksproposition som innebär rejäla tillskott till något enstaka område och då främst till u-hjälpen. Herr talman! Med detta har jag velat redogöra för utskottets behandling av den framställning som kom från folkpartiet. Jag vill understryka att utskottets majoritet står bakom det yttrande som i dag lämnas till riksdagen. Folkpartirepresentanterna har anmält en avvikande mening men utskottets partier i övrigt har accepterat den skrivning som presenteras. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Först ett par ord om de siffror som har figurerat så mycket i debatten. Jag skall be att få referera några meningar, stenografiskt nedtecknade i utskottet, av den information som vi fick, mycket sakkunnigt givetvis, från direktören för Svensk spannmålshandel. ”Överskottet” — jag tar nu inte alla detaljsiffror — ”för närvarande är 400 000. Klart besked om det reella överskottet kan ges först den 1 april då man hembjuder allt överskott. Erfarenhetsmässigt är de slutliga hembuden 200 000 ton. Vågar inte på detta stadium binda oss för åtaganden av en sådan slutpost men klart att vi redan nu skulle kunna binda oss för ytterligare 100 000 ton, men med leverans först i april.” Herr talman! Det brukar ibland genom speciella aktiviteter gå att få fram det man vill ha fram på ett tidigare stadium, och jag tror inte att regeringen skulle ha varit oförmögen till detta. Herr Arne Geijer i Stockholm säger att det är fel att säga att regeringen svävar på målet. Ja, jag kan uttrycka mig bestämdare: regeringen sviker det löfte den har givit tidigare. Utskottet ger inte en enda ny krona. De här 100 miljonerna kunde ju regeringen redan tidigare enligt riksdagens beslut ha använt till att ge en extra hjälp exempelvis till dessa katastrofdrabbade länder. Det fanns fullmakter för det. ”Det är inte så långt innan vi har en ny statsverksproposition” , säger herr Geijer. Ja, fråga svältande människor om det inte är så långt. Om man skall avvakta april månad, som det har talats om här tidigare, och dessutom behandlingen av statsverkspropositionen betyder det sex månader framåt i tiden innan beslut fattas. Är det inte långt för människor som håller på att dö av svält? ”Utskottet kan inte gå ut och fråga någon redare hur det ligger till, och vi måste tro på uppgifter som är lämnade i utskottet.” —- Ja, självfallet, men det är precis det jag har sagt: Vi skall inte syssla med tekniska detaljer. Men om vi ger ett anslag är det regeringen och SIDA som skall sköta det praktiska utförandet. Jag vet inte om herr Arne Geijer inte vågar lita på att regeringen och dess organ klarar ut dessa uppgifter.

Herr talman! Jag måste ytterligare något kommentera tredje vice talmannens siffror om veteresurserna, och jag skall göra det mer noggrant än förut. Man beräknar att vi i år kommer att få ett veteöverskott på I 100 000 ton. Av detta överskott är redan 574 000 ton sålda, bl.a. till SIDA. Vidare ingår i siffran de 100 000 ton som kan ställas till förfogande nu — inte för omedelbar leverans, men de är tillgängliga. I siffran räknas också in 136 000 ton, om vilka förhandlingar pågår med Indien och Algeriet. Jag säger detta därför att fru Nettelbrandts redogörelse ger ett helt annat intryck än vad som är fakta i det här målet. Beträffande tonnaget, som är en teknisk detalj som vi inte skall syssla Nr 142 med, vill jag säga att jag heller inte sysslar med den. Men det är fru Torsdagen den Nettelbrandt som har varit ute och träffat en redare och konstaterat att — 12 december 1974 det här kan klaras mycket snabbt. Då säger jag att vi inte kan gå ut på det sättet och leta fram en redare för att tala om saken. Vi måste Ytterligare insatser lita till Svensk spannmålshandel, som skall klara dessa leveranser och Jör svältdrabbade har den sakkunskap som också behövs.

Herr talman! Herr Arne Geijer i Stockholm säger att vi inte kan syssla med dessa olika tekniska detaljer, och samtidigt är det just det som herr Geijer särskilt koncentrerar sig på, framför allt i det senaste inlägget. Man gör inte, sade herr Geijer förut, u-landsfrågan en tjänst om man river upp känslorna; vi skall se realistiskt. Ja, men att vilja hålla sina löften är väl inte detsamma som att riva upp känslor. Det är bara fråga om anständighet och moral. Dessutom, herr Geijer, vore det så illa om det fanns känslor med i just sådana här frågor? Jag brukar personligen inte bli beskylld för annat än att vara realist — det vågar jag försäkra. Men jag tror att hela världen skulle se annorlunda och bättre ut om politiker vågade ha litet mera känslor just i de frågor de engagerar sig för. Herr Geijer sade förut att det var en väl förberedd spontanitet bakom allmänhetens aktioner. Jag känner personligen icke till något enda utgående samtal eller utgående brev härifrån riksdagen till allmänheten i denna fråga. Men jag känner till massor av ingående samtal och ingående brev som har kommit den senaste tiden. Och det viktigaste enligt alla som har hört av sig är detta: Vi bör göra en extra insats för de hungerdrabbade. Det är insatsen som är avgörande, inte om vetekornen råkar vara svenska. Det finns dessutom möjligheter att påskynda köpen från lantbrukarna. Det finns möjligheter att köpa utomlands tills vårt eget vete blir tillgängligt i sin helhet. Men det måste ju till ett anslag för detta. Med 500 miljoner kronor når vi enprocentsmålet. Då får SIDA och regeringen möjlighet att på bästa sätt nå de svältdrabbade länderna. Jag upprepar, herr talman, att man skall akta sig för att förakta spontana reaktioner och folkets röst. Herr Palme brukar säga att man skall lyssna på rörelsen. Vad är det för fel att lyssna på folket när det hör av sig?
Herr talman! Det är inte fel att lyssna på folket, och jag har inte heller sagt att det är fel. Vad jag har sagt är att det är förvånansvärt att det inte var fler bland folket som hade anledning att yttra sig. Att en så relativt liten grupp människor har hört av sig i en sådan här fråga som har fått en sådan publicitet betraktar jag som ett ganska dåligt resultat.